Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret på en onekligen ganska svår fråga, för arbetsmarknadspolitik och näringspolitik är svårt men viktigt. Inledningsvis noterar jag att Feministiskt initiativs företrädare som vanligt när vi diskuterar verkliga kvinnofrågor inte är närvarande i kammaren. Det är alltid på det viset att de när det gäller kvinnors specifika situation håller sig borta. Det intressantaste i svaret tycker jag ändå, om allt annat skalas bort, är erkännandet av att försvarsnedläggningen, som av olika skäl var nödvändig - det bestrider jag inte - har betytt att en mängd manliga militärer blivit friställda på olika områden runtom i landet. Det får i huvudsak betalas av friställda kvinnor i Stockholms län. Det är tyvärr priset. Riksdagen har över huvud taget inte tagit ställning till om detta var avsikten. Tage Erlander brukade säga: Det finns ingenting så användbart som en god teori. Statsrådet Östros, som är väl bevandrad i den marxistiska litteraturen, har säkert läst Ernst Wigforss från 1928. Han ställde den mycket centrala frågan: Har vi råd att arbeta? Lite längre framåt i tiden har vi Myrdal, Ohlin och så vidare. De har ett bra svar, nämligen att penningekonomin är en sak. Men vi får aldrig göra så att det inte blir lönsamt att arbeta. Konklusionen är att det alltid ska vara lönsamt att arbeta, och det är vad också Wigforss säger. Sedan har man olika tekniska lösningar på detta. Det problem som vi får i detta lilla län, som ändå består av nästan 1,9 miljoner människor, är att det blir en ökad arbetslöshet. Det är inte oppositionen orsaken till, utan det är regeringen som medvetet har sett till att ytterligare ungefär 2 000 eller 3 000 personer på kvinnosidan friställs - det exakta antalet kan diskuteras. Naturligtvis kan många olika åtgärder vidtas. Jag återkommer gärna till detta, för jag väntar mig att frågan om vad Folkpartiet vill så småningom kommer. Med tanke på den idélöshet som präglar regeringen i den här frågan förstår jag att man måste söka stöd någon annanstans. Men nu tycker jag att man ändå måste säga att regeringen faktiskt har gjort någonting här, nämligen införandet av trängselskatt. Det leder, fru talman, till 200-400 nya informationsjobb, men inte i det här länet utan det blir någon annanstans. Häromdagen såg jag att kronofogdemyndigheten utlyste 25 nya tjänster. Det är klart att det också är en form av sysselsättning, men det är ju inte det som behövs. Vad som behövs är i stället ett stimulerande av arbetsutbudet och av företagandet. De åtgärder som regeringen vidtar är så enormt inriktade på att hålla nere den statistiska arbetslösheten. Men att däremot se till något så fundamentalt som att vi inte får stopplagar utan att vi får startlagar så att det därmed blir möjligheter för många nya kvinnor - kvinnor som kommer från den offentliga sektorn där i stort sett hälften av dem som jobbar är kvinnor - att starta företag är exempel på åtgärder som totalt lyser med sin frånvaro.
Fru talman! Gunnar Andrén tar ansats i Ernst Wigforss. Det är faktiskt lovande eftersom Wigforss är en av de stora tänkarna bakom framväxten av det moderna Sverige - en tänkare som också var övertygad om att staten, regering och riksdag, har stora möjligheter att bekämpa arbetslöshet. Det är också socialdemokratins allra främsta uppgift. Vi är inte på något sätt nöjda. Men vi tillhör de bästa i Europa. Få länder i Europa har lyckats hantera den internationella lågkonjunkturen så pass framgångsrikt som vi har gjort, men vi ska fortsätta med att pressa tillbaka arbetslösheten och nå vårt mål om 4 % öppen arbetslöshet på vägen mot full sysselsättning. Det är roligt om också Gunnar Andrén efter att ha läst Ernst Wigforss känner att detta är en viktig fråga. Vad vi nu ser är den typiska utvecklingen på arbetsmarknaden när en ekonomi vänder från lågkonjunktur till högkonjunktur. Svensk exportindustri går oerhört starkt. Vi har ett bytesbalansöverskott som är större än någonsin. Förra året - då handlade det om 200 miljarder kronor - sålde vi mer varor till världen än vi importerade från världen. Exportindustrin är alltså oerhört framgångsrik på tuffa globala marknader. De rationaliserar. Produktiviteten ökar, och de anställer inte så många människor av naturliga skäl eftersom de hela tiden arbetar med att producera mer per arbetad timme. Det som händer är att det spiller över i investeringar. Nu ökar svensk industri sina investeringar mycket kraftigt - 20 % upp i år. Det i sin tur spiller över på servicesektorn. Vad vi nu ser, inte minst i Stockholm, är hur servicenäringarna ökar. Det gäller då de som är riktade mot industrin - IT, telekom, transporter, avancerade ingenjörstjänster och olika typer av tjänstesektorer som levererar till industrin. Vi har fått en ökning av den privata sysselsättningen under det senaste året. Men det räcker inte, tycker vi, utan vi måste komma mycket längre för att nå ned till 4 % öppen arbetslöshet. Men Stockholm är det län och den stad som nu visar vägen i form av en ökning av sysselsättningen. Naturligtvis måste människor som hamnar i arbetslöshet ha bra åtgärder för att få möjlighet att efterfråga de nya jobben eller starta eget. Jag har redovisat vad staten gör för sina anställda för att man ska ha trygghet i den omvandlingen. Det är ingen lätt sak för individerna, men de har rätt att begära det stöd som de nu ska få. Det som Gunnar Andrén undviker är frågan, som han själv formulerar det, om att försvarsnedläggningen är nödvändig. Ja, det är vi överens om, men måste inte staten då ta ett ansvar för att se till att de orter som är uppbyggda kring försvaret får en chans att överleva och att de människor som bor på de orterna kan känna framtidstro och framtidshopp? Gunnar Andrén själv kommer från en del av Sverige som just har fått den typen av stöd, Sundsvall, där vi har statliga myndigheter utlokaliserade. Folk protesterade mot att myndigheter skulle flyttas från Stockholm till den delen av landet. Det har varit bra och framgångsrikt för myndigheterna. Det har skapats en väldigt intressant arbetsmarknad i den regionen. Vi har rader av exempel i Falun, Borlänge och runtom i landet på utlokaliseringar. Det är en rimlig politik. Då måste man ta ansvar för personalen i Stockholm som inte vill följa med, och det gör vi. Till Ulf Sjösten måste jag säga att frågan är om Ulf Sjösten har hängt med i utvecklingen på detta område. På riksdagens bord ligger förslag om 291 konkreta förenklingar. På riksdagens bord ligger till exempel en proposition om förenklad miljöprövning vid etablering av industrier. Det är en väldigt viktig förenkling som gör att kortare tid leder till fler investeringar och fler nya jobb.

Fru talman! Jag skulle vilja säga två saker till statsrådet. Jag slutade inte med Ernst Wigforss, utan jag läste också Fri eller dirigerad ekonomi? från 1936 av Bertil Ohlin. Där får man mera av recept på vad som behövs. Hur vi ska fördela köpkraften svarar Ernst Wigforss på, och det är Myrdal och Ohlin med på också. Men hur vi får en kraftfull tillväxt i ekonomin, där rekommenderar jag läsning av 1936 års version av Bertil Ohlins bok. Då får man helt andra svar. Det borde man ha läst som fil. lic. i ekonomi. Sedan tar statsrådet upp frågan om vi ska ha utlokaliseringar och ta ansvar för nedläggning av jobben. Jag bestrider inte att staten där naturligtvis har ett ansvar. Men hur tar man det? Jag kan säga för Folkpartiets del att vi inte tycker att det är något fel att förlägga ny statlig verksamhet ute i landet. Det kan man göra på massor av håll, om man har sådana jobb. Men det är inte detta det är fråga om den här gången. Jag tycker att man alltid ska pröva det, oavsett om det gäller Västerås, Uppsala, Arvidsjaur och så vidare. Men det är inte det som regeringen har beslutat. Den här gången har regeringen beslutat att flytta jobb och åstadkommer därmed inte ett nytt jobb - ja, kanske några - och det drabbar en region och i det här fallet framför allt kvinnor. Om det hade varit så att vi hade haft den enorma tillväxt i Stockholm som statsrådet talar om hade det inte varit några problem. Man kan alltid diskutera statistik, men tyvärr är den fortfarande uppåtriktad när det gäller arbetslösheten i Stockholm. Jag tycker inte att vi ska ha en stor diskussion om det, det kan alltid diskuteras hur man mäter. Däremot är det en annan sak som är väldigt problematisk. Som statsrådet säger har vi en väldigt hög produktivitetstillväxt i den exportledda sektorn. Det går jag med på, så är det. Konjunkturinstitutets Ingemar Hansson svarade på en fråga direkt att den var ungefär 4 % förra året. Men hur mycket är den då i den offentliga sektorn? Det är mycket svårare att mäta den, det är jag den första att medge, till exempel inom sjukvård och utbildning. Men, tyvärr, när han mäter den för förra året får han den till 0,0 %. Detta är ett bekymmer. Vi har en tillväxt i exportsektorn som ligger på 4 %, men i den offentliga sektorn har vi ingen utveckling alls. Detta är ett stort problem. Det kommer att få effekter på sysselsättningen för kvinnor i Stockholms län, om man inte vidtar andra åtgärder. Det är dem som jag efterlyser. Jag tycker till exempel att om man ideologiskt inför en stopplag borde man se till att få en startlag - det är klichémässigt, det inser jag. Men det är väldigt viktigt att se till att kvinnor får mycket lättare att starta företag inom de delar som nu är skattefinansierade och offentliga. I svaret ser jag tyvärr inte ens en antydan till förståelse för att sådana inlåsningar som vi har är ett problem. Vi måste göra väldigt mycket mer på företagsamhetens område för att inte få en dirigerad ekonomi, som statsrådet är en god exponent för. Det är i huvudsak genom Ams allt ska gå. Det är dit man ska gå om man ska få pengar. Men jag menar att vi måste se till att det blir lätt att starta företag. Det måste till och med bli lättare. Då kanske man måste göra andra saker, som jag får återkomma till.
Fru talman! Jag hoppas att Gunnar Andrén ursäktar om jag denna gång börjar med att bemöta Ulf Sjösten. Jag är inte på något sätt imponerad över Moderaternas arbete för förenklingar. Vi har lagt fram närmare 300 konkreta förlag på bättre service, kortare handläggningstider och nya arbetssätt för att förbättra företagarnas vardag. Moderaterna har lyckats klämma ur sig 14, varav nästan alla finns bland våra 300. Det visar väl att något större engagemang, kunskap och intresse för denna fråga inte finns hos Moderaterna. Vi samarbetar mycket intimt med dem som har kommit längst på det här området, holländarna som har jobbat under ett par år, med att inte bara lägga fram konkreta förslag utan också sätta skarpa mål för vad vi ska nå efter det att förslagen är genomförda. Det kommer vi också att lägga fram förslag till riksdagen om, skarpa målsättningar och uppföljningar så att vi når en bättre vardag för företagarna. Det här är inte något glamoröst arbete. Det är ett hårt, långsiktigt och målmedvetet arbete som behövs. Hos Moderaterna är man inte i någon större utsträckning beredd att ge sig in i något sådant. Det enda näringspolitiska förslag jag har sett från Moderaterna som är tydligt är att sänka ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna och att förkorta a-kasseperioderna för arbetslösa människor. Där lägger ni hela bördan. Det är de som ska bidra till att förbättra för Sverige. Jag tror att det kommer att bli oerhörda svårigheter för er med det budskapet i det kommande valet. Till Gunnar Andrén skulle jag vilja rekommendera en bok av Nils Karleby. Det är läsning från 1920-talet som mycket har påverkat Sveriges utveckling, Socialismen inför verkligheten . Det är en grundbult för socialdemokratins syn. Det handlar om att ha insikten om att vi behöver både välfärdsprojekt, fördelning och rättvisa och ett sprudlande starkt näringsliv. Vi behöver både offentlig sektor som är stor och kraftfull för att kunna hjälpa människor och en marknadsekonomi som konkurrerar internationellt. Det är absolut min syn. Jag tror att dessa befruktar varandra. Det som är tråkigt med svensk borgerlighet är att man börjar tappa denna koppling, att befrukta näringslivet med god utbildningspolitik, god barnomsorg, god äldreomsorg. Det gör att människor vågar, orkar och kan vara aktiva och engagerade innovatörer i små och stora företag. Och tillbaka: För att vi ska ha en stark offentlig sektor behöver vi ett väldigt starkt utvecklat näringsliv. Sveriges resultat är inte så tokigt. Under de senaste tio åren, då vi haft en socialdemokratisk regering, har vår tillväxt varit bättre än genomsnittet i OECD och den europeiska unionen. I år kommer vi att ha dubbelt så hög tillväxt som de länder som ingår i eurozonen. Vi har starkare offentliga finanser än nästan alla andra europeiska länder. Vi har lägre arbetslöshet. Jag träffade en ungersk kollega häromdagen. Dagen innan var jag till Berlin och träffade min tyska kollega. Jag träffar rader av kolleger från Europa som vill veta vad det är som Sverige gör som gör att vi i europeiska sammanhang framstår som mycket framgångsrika. Det som de får höra från mig är: Vi är inte ett dugg nöjda. Vi måste vidare. Ned med arbetslösheten! Upp med sysselsättningen! Fortsätt att fördela rättvist! Därmed ser väldigt många europeiska länder Sverige som en vägvisare när det gäller att komma framåt. Den skandinaviska modellen är återigen en förebild för väldigt många. Gunnar Andréns recept är att privatisera akutsjukhusen. Jag tycker att det är torftigt. Inte ger det några nya jobb. Det blir snarare rationaliseringar och färre jobb. Att det skulle vara lösningen på problemet med sysselsättningen tvivlar jag på.